Herr ålderspresident!

Rovdjursförvaltningen ska vara förenlig med våra EU-rättsliga åtaganden och övriga nationella mål.Naturvårdsverket rapporterade 2013 att referensvärdet för vargpopulationen i Sverige var 270. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är ett värde som inte får underskridas - ett golv för stammen, helt enkelt. Enligt EU-kommissionens riktlinjer ska ett referensvärde för gynnsam bevarandestatus tas fram från en sårbarhetsanalys. Det handlar om att hitta en nivå på stammen där den inte löper risk att utrotas. Den sårbarhetsanalys som låg till grund för referensvärdet kritiserades för att inte beakta de genetiska aspekterna, vilket är ett krav i EU-kommissionens riktlinjer. Regeringen gav därför under 2015 Naturvårdsverket i uppdrag att utifrån ett brett vetenskapligt underlag uppdatera analysen och att med den nya analysen som grund utreda vad som krävs för att populationen ska anses ha gynnsam bevarandestatus. Analysen visade att det med hänsyn till populationens inavelsgrad behövs minst 300 vargar i Sverige och att minst en invandrad varg från Finland eller Ryssland behöver reproducera sig med en skandinavisk varg varje femårsperiod för att populationen ska ha gynnsam bevarandestatus.Medlemsländerna rapporterar situationen för arternas bevarandestatus till EU-kommissionen vart sjätte år. Mellan rapporterna behöver länderna uppdatera hur utvecklingen ser ut. Senast Sverige rapporterade, år 2019, angavs att referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för varg bedömdes vara 300 individer. Jag uppfattar att Naturvårdsverkets bedömning av referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för vargen i Sverige nu vilar på den vetenskapliga grund som EU-kommissionens riktlinjer kräver av medlemsländerna.Viltförvaltningen i Sverige är regionaliserad. Det är länsstyrelserna som har ansvar för att samverka inom och mellan länen så att rovdjurstrycket är acceptabelt. Länsstyrelserna har möjlighet att besluta om licensjakt efter varg när upprätthållandet av vargens gynnsamma bevarandestatus inte försvåras, bland annat i syfte att minska koncentrationen av rovdjur inom rovdjurstäta områden.Viltskadecenter sammanställer och utvärderar utvecklingen gällande viltskador på tamdjur, inklusive hundar.

Regeringen arbetar kontinuerligt med åtgärder för att uppfylla riksdagens mål om rovdjurspolitiken, om livsmedelsstrategin och om skyddet av den biologiska mångfalden samt våra EU-rättsliga åtaganden på detta område. Det handlar inte om att värdera dessa mål mot varandra utan att arbeta med att uppnå samtliga de mål som riksdagen slagit fast och de krav som EU-rätten ställer på Sverige.
Herr ålderspresident! Jag tackar ministern för svaret.Ministern säger avslutningsvis i sitt svar till mig att det ska vara möjligt för människor att leva, bo och verka i sina gröna näringar på landsbygden. Man ska nå alla mål och inte ställa dem mot varandra. Det håller jag med om. Men de är ju beroende av varandra, och ibland kan man behöva prioritera. Det är liksom vår uppgift som politiker att prioritera.Sjundareviret sträcker sig ungefär från E4:an mellan Södertälje och Vagnhärad bort mot sjön Klämmingen i väst. Sedan den 21 augusti har det inträffat ett antal angrepp mot fårbesättningar i reviret, som breder ut sig i både Södermanlands och Stockholms län. Det finns också rapporter om att väldigt många katter har försvunnit under lång tid. Vid ett tillfälle fanns det faktiskt ett halsband kvar så att man kunde säkra att det var vargen som hade ätit upp katten. Det är inte så ofta man kan göra det annars.Oftast är alla vargar lika stora problemindivider. Då kan det behövas starkare åtgärder än att bara skjuta av en enskild varg. Lagstiftningen i dag medger bara möjlighet att bevilja tillstånd för skyddsjakt på en varg i taget tills problemet upphör. En minskning med en vargindivid i taget i områden med mycket mänsklig aktivitet är en ganska ineffektiv åtgärd. För att nå effektivitet i skyddsjakten borde man kunna eliminera ett helt revir och inte bara enskilda vargar.Det är väldigt många småföretagare som arbetar hårt för att bidra till livsmedelsförsörjningen och inte minst till att vi ska ha öppna landskap. Dessa fårägare uppmanas att sätta upp rovdjursstängsel, även mot vattenlinjer. Bidrag utgår till liten del för att sätta upp stängsel, men på totalen blir det en helt orealistisk lösning för de flesta.Jag undrar faktiskt om regeringen ens bryr sig om våra utsatta djurägare. Jag pratar om dem som försöker se till att vi har sjyst kött på våra tallrikar och som ser till att vi har öppna landskap. Det är de som måste oroa sig för sina djur om nätterna. Det är de som efter ett rovdjursangrepp måste gå ut i hagen och söka efter sina skadade djur, kanske avliva ett får som har ett väsande blodigt hål i strupen men ännu inte avlidit - deras kompisar. Det är de som måste sköta all exercis kring angreppet, både praktiskt och byråkratiskt.Samma människor och kanske fler i området upplever en enorm otrygghet och kan vilja ansöka om skyddsjakt hos länsstyrelsen. När länsstyrelsen tar emot en ansökan blir den vips en offentlig handling som i sig innebär en enorm säkerhetsrisk för den utsatte. Djurrättsterrorister är inte att leka med - jag vet det, herr ålderspresident.Svensk lammnäring är småskalig. Man har i dag i snitt 33 tackor, utspridda på ungefär 8 000 gårdar. Och det minskar. Många är rädda för rovdjursangrepp och vill helt enkelt inte utsätta sina djur eller sig själva och sin familj för ett sådant trauma. Man ser inte heller lönsamheten då omkostnaderna med stängsling med mera blir alltför stora. Visst, man får 50 kronor per meter i bidrag till rovdjursavvisande stängsel, men i ärlighetens namn räcker det inte långt. I slutet av året är pengarna slut.
Herr ålderspresident! Tack, Alexandra Anstrell, för dina frågor!För mig handlar det om att vi måste hitta en bra balans. Vi har flera mål som vi ska uppnå. Jag tror till exempel inte att Moderaterna har något annat mål än att följa riksdagens uppsatta mål eller de krav som EU ställer på oss. Men med det sagt ska vi naturligtvis ha en bra och fungerande livsmedelsproduktion, och vi vill också öka animalieproduktionen. Det är en del av livsmedelsstrategin. Glädjande nog kan vi också se att folk i Sverige handlar mer och mer svenskt. De svenska produkterna, den goda maten, ökar i förhållande till annat, speciellt när det gäller kött, vilket är positivt. Importen blir mindre.Om regeringen bryr sig? Ja, det är klart att vi bryr oss om alla de här frågorna. Vi bryr oss om en levande landsbygd. Vi bryr oss om den oro man kan känna där man har haft rovdjursangrepp. Vi bryr oss om dem som drabbas. Det är därför vi har Viltskadecenter. Det är därför vi har ökat ersättningen som förut var på 80 procent till 100 procent. Det är därför vi har förebyggande åtgärder.Men vi vill också se den här balansen. När det gäller de gröna näringarna är ambitionen absolut att vi ska ha fler klimatsmarta gröna jobb på landsbygden, samtidigt som vi har våra rovdjur som vi ska förvalta.Det är också precis som Alexandra Anstrell säger. Förvaltningen är regionaliserad, och jag tror att vi delar åsikten att det är bra. Det är regionalt man vet hur det ser ut. Det är regionalt man fattar sina beslut. Det är regionalt man avgör om man behöver ha licensjakt för att man ser ett problem med våra rovdjur, i det här fallet vargen.
Herr ålderspresident! Vi moderater tycker att det är viktigt att vi följer riksdagens fattade beslut om 170-270 vargar. Naturvårdsverket har nu i stort sett fått fri lejd att sätta upp minimiantalet för vargar i Sverige. Man kringgår alltså riksdagens fattade beslut. Vi är ändå högsta beslutande församling i Sverige. Jag tycker att det är märkligt.Nu var inte jag med 2012, men jag har ändå läst på i propositionen. Riksdagen beslutade då om ett intervall på 170-270 vargar, och Naturvårdsverket fick i uppdrag att återkomma med en specifik siffra däremellan - däremellanJag läser ur betänkandet: "Efter riksdagens behandling av frågan kommer Naturvårdsverket enligt vad regeringen uppger att få i uppgift att göra en bedömning av var referensvärdet ligger inom de föreslagna intervallen. "Naturvårdsverket följde inte sitt uppdrag utan lade sig på siffran 270. I min värld är inte 270 en siffra mellan 170 och 270 utan ligger som maxantal i intervallet. Ska det bli rätt på slutet måste det vara rätt från början, och det blev det ju inte här.I propositionen stod det: "Naturvårdsverket bör även fortsättningsvis arbeta med den genetiska förstärkningen, i första hand med att underlätta för naturligt invandrade vargar att förflytta sig till den vargpopulation som finns i Mellansverige." Alltså fick de inte i uppdrag att köra sitt eget race. Men regeringen gav dem såklart nästan fri lejd när den gav Naturvårdsverket i uppdrag att utifrån ett brett vetenskapligt underlag uppdatera analysen och, med den nya analysen som grund, utreda vad som krävs för att populationen ska anses ha gynnsam bevarandestatus. Även här säger regeringen att de ska uppdatera analysen, inte uppdatera riksdagsbeslutet.Herr ålderspresident! Det känns faktiskt som att regeringen försöker skylla ifrån sig, dels på en gammal proposition, dels på EU och dels på länsstyrelserna. I själva verket är det ju regeringen som inte ser till att riksdagens beslut följs och heller inte verkar ha för avsikt att lyfta frågan demokratiskt.Visste ni förresten att vargen är en väldigt god simmare? Den springer också väldigt snabbt och effektivt. Under en natt kan den utan problem tillryggalägga 70 kilometer. Eftersom vargen är så rörlig kan den leva och jaga i ett område så stort som 200-2 000 kvadratkilometer.Ett sätt att skydda sig mot varg är att använda de här rovdjursavvisande stängslen som man då får lite bidrag för, bidrag som dock oftast inte räcker ett helt år. Under augusti månad har en varg härjat i Sjundareviret och attackerat och dödat många får. Länsstyrelsen uppmanar djurägare som har ägor mot vattnet att säkra sina hagar, då en av vargattackerna skedde i en beteshage belägen på en ö.Ska man säkra hagarna även mot vattnet blir det lite konstigt här i Stockholm. I Haninge där jag bor är 75 procent av kommunen bestående av vatten. Stockholms skärgård är Sveriges största och den näst största i hela Östersjön. Anser ministern att det är rimligt att en djurhållare ska behöva stängsla in vattenlinjen i alla beteshagar för att slippa undan rovdjursangrepp? Hur rimmar det med strandskyddsregler, allemansrätt och liknande?Jag undrar även om ministern avser att säkerställa tryggheten för djurhållare i och kring Sjundareviret. Har ministern några förslag? Tänker hon vidta några åtgärder för att möjliggöra sekretessbeläggning av personuppgifter om den som ansöker om skyddsjakt för att få ökad säkerhet?
Herr ålderspresident! Tack, Alexandra Anstrell, för väldigt många bra frågor!Jag sa just i mitt anförande att Regeringskansliet bereder den viktiga frågan om sekretess. Det är precis som Alexandra Anstrell sa att en sådan sekretess kan behövas; det är helt rätt.En population på 170-270 vargar handlar bland annat om EU:s art och habitatdirektiv. Vi ska ha en gynnsam bevarandestatus. Jag sa i mitt anförande att för att vi ska kunna ha en population behöver en finsk eller rysk varg komma in vart femte år. Vi bedömer att vargantalet just nu är högre än 270, men den 2 januari nästa år startar licensjakt på 33 vargar. Jag kan inte svara på om det revir som Alexandra Anstrell talar om finns med i detta, för det vet jag inte. Det är nämligen länsstyrelserna som gör bedömningen och själva anger vilken licensjakt de vill ska göras.Det här är inte lätta frågor. Det handlar om att vi ska kunna ha kvar våra stora rovdjur samtidigt som vi vill ha gröna näringar och en landsbygdsutveckling med ökad animalieproduktion. Vi vill även se ett ökat antal gröna klimatsmarta jobb och att det finns ett öppet landskap. Man ska kunna bo, verka och leva på landsbygden och i hela landet. Frågorna är alltså inte lätta.Vi måste utgå från det vi har åtagit oss i EU att göra, det vill säga ha en gynnsam bevarandestatus för våra stora rovdjur. Jag tror inte att det finns någon i denna kammare som inte vill att vi har stora rovdjur i Sverige. Däremot ska det naturligtvis vara en population som har en bevarandestatus och som fungerar. Tills vi har det får vi ha det antal vi har.
Herr ålderspresident! Frågan är egentligen varför regeringen inte vill ta upp detta i riksdagen där vi ju tidigare har beslutat om ett intervall. På så vis kan vi komma överens om och fastställa vilket antal vargar vi ska ha i landet. Men uppenbarligen vill regeringen inte det.När vargar rör sig runt gårdar som gränsar till en vattenlinje, som de gärna gör, inte minst här i Stockholmsområdet, uppmanas man att stängsla in även mot vattenlinjen eller i alla fall lägga rep med flaggor på ett par meter ut i vattnet för att avskräcka vargen. Jag vet inte om det fungerar. Men även om det bara handlar om rep med flaggor i vattnet är det inte riktigt inbjudande om man kommer och vill kasta ankare vid en ö.Är det meningen att vi ska stängsla in hela vattenlinjen i närheten av eller i vargrevir? Hur ser ministern på det när hon väger samman detta med öppna landskap, strandskyddsregler, allemansrätt och landsbygdsutveckling? Har ministern tänkt vidta några åtgärder för att trygga skärgårdsborna i Stockholms län mot simmande vargar som kan gå till angrepp? Man kan heller inte undgå att bli nyfiken på hur det skulle funka med elstängsel precis vid vattnet och vad som händer om det blir vågor.Herr ålderspresident! Sveriges riksdag har antagit en livsmedelsstrategi som tydligt pekar på att livsmedelsproduktionen ska öka. Det förutsätter att fler kan starta och utöka sin djurproduktion. Självförsörjningsgraden i Sverige minskar dock nu. Alltmer av det lammkött som vi äter kommer från ett annat land. Endast 29 procent av det lammkött som vi äter är producerat i Sverige. På ungefär tio år har det sjunkit med ganska mycket. I början av 90-talet producerade Sveriges bönder 75 procent av landets livsmedel. I dag är vi betydligt fler svenskar, men vi producerar inte mer mat. Insatserna fungerar alltså inte.

Herr ålderspresident! Tack, Alexandra Anstrell, för ditt stora engagemang i dessa frågor!Regeringen jobbar med att rovdjursförvaltningen ska vara förenlig med våra EU-rättsliga åtaganden och övriga nationella mål. Vi jobbar samtidigt med livsmedelsstrategin som är oerhört viktig för att skapa lönsamhet i hela livsmedelskedjan, från primärproduktionen ända till exporten. Vi vill precis som ledamoten naturligtvis se mer animalieproduktion - det är ju vad livsmedelsstrategin också säger - och inte mindre. Dessutom behövs gröna näringar för att vi ska få en hållbar utveckling och tillväxt i hela landet. Dessa frågor är, som jag sa, inte lätta. Vi har flera mål att förhålla oss till. Vi vill ha de stora rovdjuren, men samtidigt vill vi ha de gröna näringarna. Vi måste se till att få det hela att fungera, och vi gör det med hjälp av exempelvis Viltskadecenter och licensjakt, när sådan behövs.